Fru talman! Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att försäkra mig om att rätt räckestyp installeras på svenska vägar, i syfte att öka säkerheten för både bilister och motorcykelförare, samt vad jag avser att göra för att Trafikverket ska ta del av samt implementera forskning och erfarenhet som finns i andra europeiska länder kring säkrare räckestyper för alla typer av fordon. Jag har i ett svar den 22 februari i år på en skriftlig fråga från Helene Petersson i Stockaryd med liknande innebörd svarat att mitträcken höjer säkerheten för alla trafikanter. Det är en klar förbättring också för en motorcyklist att slippa oförutsedd mötande trafik i det egna körfältet. Enligt Statens väg och transportforskningsinstituts utvärdering år 2009 av mötesfria vägar har två-plus-ett-vägar mycket positiv trafiksäkerhetseffekt. Totalt minskar risken för dödsolyckor med ca 80 procent jämfört med en normal tvåfältsväg utan mittseparation. Utvärderingen visar också att risken för svåra och dödliga olyckor för motorcyklister har minskat på det mötesfria vägnätet. Vägkantens sidoräcken förbättrar säkerheten för resande i personbil men tyvärr inte för motorcyklister. Trafikverket har genomfört en studie med syfte att öka kunskapen om mc-olyckor för åren mellan 2003 och 2010. Sammanfattningsvis visar denna studie att ca 50 motorcyklister per år omkommer i trafiken i Sverige. Av dessa omkommer ca 5 motorcyklister per år i räckesolyckor. Trafikverket arbetar vidare med att förbättra säkerheten för alla trafikanter, där hänsyn ska tas till många olika problem, behov och synpunkter, varav motorcyklisternas särskilda problem är en del av helheten. Exempelvis har man tagit fram en ny kravspecifikation för mc-vänligare räcken, och arbete pågår med att bygga upp kunskap om underglidningsskydd. Jag har själv på en resa till Spanien i februari i år studerat dessa underglidningsskydd. Trafikverket har vidare tillsammans med sju organisationer, bland annat Sveriges Motorcyklister, tagit fram en gemensam strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped. Av den framgår att de två mest effektiva åtgärderna för motorcyklisternas säkerhet är ökad andel ABS-bromsar och förbättrad hastighetsefterlevnad. Enligt Trafikverkets instruktion ingår det i myndighetens uppgift att beställa, dokumentera, mäta och följa upp sådan forsknings-, innovations och demonstrationsverksamhet inom transportområdet som motiveras av Trafikverkets uppgifter. De ska också bevaka och delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde och verka för utveckling av internationella transportlösningar.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det stämmer att jag skrev en skriftlig fråga i februari med ungefär samma innebörd. Men jag tyckte att svaret var lite väl tunt, så jag tänkte skriva en interpellation, så att vi får diskutera här. I svaret ser jag att ministern har varit i Spanien och undersökt detta. Då är min förhoppning att ministern tar frågan på djupaste allvar. Vi har en nollvision, men denna nollvision kan inte gälla bara bilisterna. Jag vet mycket väl att mitträcke har inneburit stora förbättringar när det gäller trafiksäkerheten. Jag vet också att det har gjort det för motorcyklisterna. Jag hade bland annat en god vän - som inte finns hos oss längre - som hade klarat sig om det hade funnits mitträcke på den aktuella vägen. En stor del av motorcyklisterna omkommer just på grund av att det är fel räckestyp. Jag tror inte att man kan förhindra olyckorna fullt ut. Precis som statsrådet svarar har vi också hastigheten, bromssystemet, vägstandarden, väghållningen, sikten och framför allt bilisterna. Jag har själv kört motorcykel i tio tolv år. Nu för tiden kör jag inte längre själv men är passagerare på motorcykel. Jag känner att jag har lite erfarenhet av frågan. När jag själv har kört på två-plus-ett-väg har jag känt hur otäckt det är om man ska göra en omkörning av en långtradare som har ett sug i sig. Då upplever man att räcket kommer väldigt nära, för två-plus-ett-vägar är smalare än vad motorvägar är. Det tycker jag är en av de faktorer som man bör tänka på. När det gäller nollvisionen säger regeringen i budgetpropositionen att hänsynsmålet ska vara att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas och ingen dödas eller skadas. Ni vill också ge särskild uppmärksamhet åt oskyddade trafikanter på två hjul, som har en förhöjd risk att dö och skadas i trafiken jämfört med bilburna trafikanter. Ändå tycker jag inte att det händer något. Jag hoppas som sagt att den resa till Spanien som statsrådet har gjort har medfört att ni har fått upp ögonen lite grann för detta. Från Sveriges del har man sagt ja till den tekniska specifikationen av exempelvis underglidningsskydd i kurvor men inte direkt sagt något om hur det ska användas. Man har pratat om avfarter från motorvägar eventuellt, att det är där man ska börja testa. Då undrar jag: Förs det några diskussioner om hur man ska göra med detta ja? Det utförs tester i olika delar av Europa. Vi är nästan ensamma om att inte ha utfört tester. I nästan varje europeiskt land finns det olika skyddsmekanismer. Man gör räckena annorlunda. Man gör inte stolpar som sticker upp ovanför räckena. Man gör räcken som är släta både på sidan och ovanifrån. Man har betongbalkar som man vet skyddar mer. Det blir inte en sådan smäll som gör att det blir en dödlig utgång. Är det en smalare vinkel glider man längs med. Varför, statsrådet, testar vi inte? Varför gör vi inget åt den här biten i Sverige?
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Helene Petersson säger att nollvisionen är viktig för alla trafikanter. Vi ser också problematiken för de oskyddade, även de som inte sitter på ett fordon. Men när det gäller motorcyklisterna och till viss del också mopedisterna: Det uppstod en diskussion bland annat när jag var i Spanien. Då var vi på ett speciellt ställe, där de hade satt upp en hel del underglidningsskydd. Spanien har i och för sig i förhållande till Sverige betydligt många fler som åker motorcykel. Men vi har ändå sagt att vi vill utveckla samarbetet med Spanien och koppla ihop med de olika motorcykelorganisationerna. Som ett direkt gensvar på resan och de samtal som har varit med Trafikverket, där man också är mycket engagerad för att hitta en bra lösning, kommer det nu ganska snart att inledas försök på tre olika områden. Det handlar om Botkyrka - Rosenhill, ett känt ställe för motorcyklister som tycker om smörgåsar - om Åkersberga och om Ljungarum i Jönköpingstrakten. Platserna är valda i samarbete med SMC. Det är många motorcyklister som åker där. Sedan får vi stämma av och se hur det fungerar. Det finns flera saker som känns angelägna i hela diskussionen om motorcyklisterna. Tekniken är bra när det gäller detta med ABS-bromsar, men det handlar också om hur vi kan få efterlevnad när det gäller hastigheter. Jag ser också en annan utmaning i hur vi kan jobba med förarens beteende. Det hela handlar ju inte bara om sådant som är väghållarens ansvar. Jag tänker inte bara på hur förarna håller hastigheter utan också på beteendet när det gäller alkohol och droger. Det finns de som inte har behörighet men som kör ändå. Detta är sådant som vi jobbar med parallellt. Det finns också en rad frågor som har med räckena att göra. Är det kurvor, rak väg, påfart, avfart och så vidare? Hur jobbar vi med sidoområdena? Behöver vi alls ha räcken där? Många gånger är ju räcken bra för bilister. Hur kan vi då jobba med att röja undan sådant som man annars åker in i? Om det står ett träd där blir det just det trädet som man åker in i. Det pågår en bra dialog, tycker jag. Både från Trafikverket och från Sveriges Motorcyklister har jag fått uppfattningen att man har ett bra samarbete. När det gäller räcken är det heller inte så lätt att komma fram till vad som är det bästa. Det finns ungefär 16 olika tillverkare och säkert omkring 140 olika räckeslösningar. Här är det viktigt och angeläget att Sverige också följer med internationellt och följer goda exempel. Man skulle kunna säga att resan till Spanien har varit ett sätt att föra in kunskap som vi nu kommer att testa på tre ställen.
Fru talman! Det är absolut viktigt att man ser hur det ser ut internationellt. Där har vi mycket att lära. Men vi har lite specifikt klimat i Sverige. Det har väl egentligen varit det man har skyllt på: Vi kan inte ha underglidningsskydd, för vi har snöröjning. Efter vad jag har kunnat utläsa skulle det ha gjorts ett test under den gångna vintern 2011-2012, men mig veterligen har det inte gjorts något sådant. Jag frågar därför statsrådet varför. Finns det någon förklaring varför det inte har gjorts något test här? SMC gör ett jättebra jobb. När vi säger att 50 har omkommit är det 5 som har omkommit i räckesskydd. Det är 5 för mycket. Det håller jag med om. 50 omkomna är definitivt 50 för mycket. Jag fick deras senaste tidning nu. Där har man gått fram just för motorcyklisterna. Publikationerna heter Bra tänkt: En körstrategisk vägledning och Full kontroll: Din guide till säkrare MC-körning. Organisationerna gör oerhört mycket och ordnar avrostning och annat för att man ska bli en säkrare förare. Orsaken till att jag själv slutade köra var att jag tyckte att jag fick för lite mil i kroppen. Jag började känna mig osäker, och då ska man definitivt inte köra motorcykel. Vi ska jobba stenhårt med detta. Alkohol och motorcyklism hör absolut inte ihop. Det är en del i detta. Här finns en hel del att göra. Vi vet att det finns sätt som gör att det inte blir så svåra olyckor om man går in i ett vajerräcke. Det är bara om man går emot med fotpinnen som man förlorar balansen. Om räckena är utformade på ett säkrare sätt eller att de inte alls finns är väl det bästa när det gäller småvägar, där många motorcyklister kör. Det är nästan varje kommuns strategi att ta fram mc-vänliga vägar, och då är det jättebra om Trafikverket kan möta detta genom att ha sträckor där man inte har satt upp räcken eller kanske till och med genom att man tar bort räcken. Jag tror att Trafikverket Region Syd håller på med just detta i Skåne. När förslaget om E22 var ute på remiss sade man i underlaget att det inte finns några oskyddade trafikanter på sträckan. Vet man om att det existerar motorcyklister också på E22? Man säger att man ska anlägga fler och fler räcken, och man använder just vajerräcken för att de är billigare. Jag tycker att statsrådet har ett ansvar för att fortsätta diskussionen. Hur värderar man liv i förhållande till pengar? Kanske ska man sätta upp lite färre räcken och göra dem säkrare, så att det inte finns utskjutande delar och vajrar som ger en krockeffekt. Jag tycker att det ligger på statsrådets ansvar att driva den här frågan.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Helene Petersson säger att jag har ett ansvar här. Det pågår just nu ett arbete som gäller handboken och regelsamlingen för hur man ska upphandla olika projekteringar av vägar. Där kan man ta hänsyn till om det är högtrafikerad väg eller lågtrafikerad väg. Man kan fundera på om man verkligen behöver ha till exempel sidoräcken på en lågtrafikerad väg. Hur man som motorcyklist träffar räcket har också stor betydelse, vilket Helene Petersson säkert känner till. Ramlar man av och kommer liggande in i räcket, eller sitter man kvar och åker över? Det är klart att så lite som möjligt som kan göra att man fastnar eller hakar i är till fördel för den som råkar ut för en olycka. Vi har också tittat på räcken som är mer av betongvarianten, bland annat när vi var nere i Spanien. De är också anpassade efter om det är raka vägar eller inte. Ett direkt stopp in i en sådan kraftig barriär kan också få konsekvenser. Investeringarna i olika sorters räcken i Sverige motsvarar nästan 8 miljarder. Jag tror inte att vi kommer att börja med att byta ut räcken för att hitta den bästa räckesvarianten. Däremot tror jag att det är angeläget - och detta är ett arbete som nu pågår - att man där man gör om eller sätter upp nytt bör ha i åtanke att det också ska vara för de oskyddade trafikanterna och till exempel för mc-åkarna. När det gäller Helene Peterssons fråga om testet med underglidningsskydd som skulle ha ägt rum den här vintern känner jag inte till svaret. Jag har inte hört något om detta. Det är möjligt att svaret är det som nu kommer att göras på de tre olika ställena. Det är visserligen inte vinter nu, men de kommer att vara kvar till nästa vinter. Om det skulle kunna vara problem för snöröjning eller inte beror naturligtvis på hur räckena ser ut och var man skulle sätta upp ett underglidningsskydd. Jag tror dock inte att detta skulle behöva vara ett större problem. Det finns teknik för det också.
Fru talman! Statsrådet talade om tillverkare här. Det finns ju en hel del tillverkare i Sverige. Man skulle kunna ha ett utvecklings och forskningsarbete tillsammans med dem. Enligt de uppgifter jag har fått läggs det dock inga pengar på det. Man lägger inte några pengar på att utveckla detta. Det finns alltså en hel del att göra. Ska vi leva upp till nollvisionen eller åtminstone minska ganska mycket tror jag att detta är en del att börja med. Jag tycker att regeringen har ett stort ansvar, precis som statsrådet erkände här, för vad man säger i diskussioner med Trafikverket och i regleringsbrev och instruktioner. Om man säger att man ska göra så mycket två-plus-ett-vägar som möjligt och få så mycket räcken som möjligt för pengarna innebär det att man tar den billiga sorten. Det ligger på regeringens ansvar att säga att man ska se inte bara till pengar utan också till trafiksäkerheten, och då inte bara för bilarna utan också för de oskyddade trafikanterna. Jag hoppas att statsrådet håller med mig om att E22:an är en väg som även oskyddade trafikanter på motorcykel färdas på. Jag har förhoppningar om att den här Spanienresan har gjort en del och att man fortsätter att ha diskussioner framför allt med Trafikverket men också att man har en bra dialog tillsammans med SMC, för jag vet hur de jobbar med de här frågorna. Jag får tacka för debatten.
Fru talman! Jag tror ändå, utifrån det vi började diskussionen med om nollvisionen, att räcken och framför allt mitträcken spelar en stor roll för många av dem som är på våra vägar. Jag håller med Helene Petersson om att man nog får räkna med att det också finns oskyddade trafikanter, oavsett om man åker på en liten väg eller om man åker på en stor väg. Det är kanske snarare så att ju mer lågtrafikerade vägarna är desto fler motorcyklister ser man som cruisar runt. När det gäller arbetet framöver hyser jag faktiskt goda förhoppningar om den här gemensamma strategin som det ska jobbas med, som ska gälla fram till 2020. Trafikmyndigheterna, polisen, NTF, SMC och Trafikförsäkringsföreningen är med. Det handlar om att hitta det mest effektiva sättet att jobba trafiksäkert även för motorcyklisterna. I övrigt - svenska tillverkare är naturligtvis några av de här 16 - är det viktigaste vi kan göra nu att ta del av erfarenhet, oavsett om den är svensk eller internationell. Det var väl bland annat den här delen med Spanienresan ett tecken på. Annars är det faktiskt så att det är forskning och utveckling och demonstration som leder arbetet framåt. Och nu börjar vi med tre ställen här i Sverige och prövar underglidningsskydd, och så får vi se om det kan leda arbetet vidare framåt.